Herr talman! Herr Svensson i Malmö tillät sig att med en magnifik gest ta en del av kammarens ledamöter vid örat så att vi skulle skämmas. Vad jag skulle ha skämts över, herr Svensson, vore att bli jämställd med herr Svenssons parti. Vi har icke solidariserat oss med brott såsom herr Svensson uttryckte det. I Ert långa tal nämnde Ni själv felaktigheter i det juridiska resonemanget. Jag tilltror herr Svensson den intelligensen att han vet, och därför missbrukar herr Svensson den juridiska logik som han onekligen är i besittning av. Det var icke en solidarisering med ett brott. Det var en protest mot att riksdagen har missbrukats. Vi är icke en domstol, riksdagen är inte någon plats för grov propaganda, utan från denna talarstol eftersträvas den objektivitet som kan gagna saken och samhället. Ett godtyckligt urval av tragiska brott mot mänsklig trygghet världen över utgör inget bevis — i synnerhet inte om urvalet sker som det skedde i herr Lövenborgs uppräkning, helt ideologiskt och propagandistiskt. Att protestera mot ett sådant bruk av talarstolen i denna kammare anser jag vara en renlighetsåtgärd som icke något enskilt demokratiskt parti i denna riksdag har äganderätt till. Jag förbehåller mig — jag förmodar att andra ledamöter av demokratiska partier gör likaledes — rätten att reagera när vi märker att kammarens plenum missbrukas för ideologisk propagandistisk framställning.

Herr talman! Jag visste inte att det på något sätt skulle strida mot riksdagsstadgan att göra ideologisk propaganda i riksdagen, fru Åsbrink. Det är vad vi alla mer eller mindre gör här. Det kan väl inte rimligen utgöra någon större fara, så att man i och för sig skall behöva protestera. Herr Lövenborg sade, att mordhandlingar begåtts av viss utländsk makts säkerhetstjänst, och de ingår i denna utländska makts säkerhetstjänsts så att säga dagliga och normala beteendemönster. Mot denna beskrivning av Mossad och Shin Beth protesterade fru Åsbrink. Det föranledde mig att säga att den verksamhet, som dessa organisationer har bedrivit, av norsk domstol har bedömts såsom brottslig. Logiken säger ju då att vad fru Åsbrink solidariserade sig med var en protest mot att herr Lövenborg betecknade Shin Beths och Mossads handlingar med samma ord som domstolen i Lillehammar betecknat dem. Då kan man säga att indirekt har fru Åsbrink solidariserat sig med dessa säkerhetstjänsters handlingar.
Herr talman! Jag vill bara invända att vad vi fick ta del av var den skolastiska dialektik som herr Svensson är så van vid att utöva. Den är väl inlärd och väl igenkännbar. Nu väntar vi bara på exempel på hur man i den andra delen av världen — östvärlden — förföljt människor och på hur tryggheten där åsidosatts för enskilda medborgare.
Herr talman! Den diskussionen skall vi gärna ta när det föreligger något sådant ärende på riksdagens bord att vi kan föra en diskussion. Vad vi nu skall diskutera är vad fru Åsbrink egentligen solidariserade sig med. Om herr Lövenborg betecknar en viss handling med samma beteckning som en norsk domstol använt om sagda handling och sedan fru Åsbrink reser sig upp här och protesterar mot att herr Lövenborg framhåller detta uppenbara och även för domstolen i Norge uppenbara faktum, då får man väl säga, att fru Åsbrink med all den kraft hon är mäktig försvarar Shin Beth och Mossad. Det tycker jag är en vänskap för Israel som är missriktad. Man kan vara vän av det israeliska samhället eller det israeliska folket utan att på detta sätt söka täcka över dess säkerhetstjänsts uppenbara brott.
Herr talman! Jag skall väl egentligen be kammaren om ursäkt för att jag, genom att gå upp och protestera mot de uttalanden som gjorts, föranlett en förlängning av debatten. Det är tydligen bara herrar Lövenborg och Svensson i Malmö som inte uppfattade vad jag sade. Det är väl uppenbart för alla att jag beklagade en språkutveckling i vårt land som medfört att man använder förgrovande och förråande och på olika sätt kränkande uttryck. Som exempel kan jag ta en vändning som förekom i herr Svenssons anförande när han gick in på en bedömning av intelligensnivån hos medarbetarna i justitiedepartementet. Jag tycker att det är tråkigt att man skall behöva stärka ett svagt anförande med sådana påståenden. Det finns en gammal vis regel om att man skall vara mild i sättet och stark i sak. Jag tror den regeln fortfarande gäller. Det beklagliga i sammanhanget är att herr Lövenborg, för att försvara en relativt svag sak, använde så enormt starka uttryck att han i viss utsträckning vilseledde — eller försökte vilseleda — kammaren genom att måla upp vissa scenerier. Det har inte varit min mening att här försvara något brott — jag tror inte heller att jag någonsin gjort det. Långt mindre tror jag att de som instämde i mitt anförande var inställda på att ta upp vad som hände i Lillehammer till diskussion. Det var i stället själva språkbruket jag vände mig mot. Jag tror att vi alla, kanske också jag vid något tillfälle, skulle vinna på att uttrycka oss litet mera försiktigt och klart.

Herr talman! Jag brukar i allmänhet uttrycka mig tämligen försiktigt. Men det finns två saker som är helt klara och det är att USA begår folkmord och utövar en terror i väldig omfattning, vilket väl har sagts många gånger tidigare från den här talarstolen. Det är också klart att händelsen i Lillehammer inte är någon enstaka företeelse. Det är Israel som gjort sig skyldigt till den genom statligt engagemang. Det är alltså inte nog med den terror som utövas i Mellanöstern. Man har också tagit sig rätten att mörda och likvidera folk utomlands. Det är en terror i mycket stor omfattning. Den bedrivs i stora delar av världen. Den är inte mera legal än exempelvis ambassadörsmordet i Stockholm. Denna aktivitet har trappats upp. Det var detta jag ville påvisa. Efter dramat på Bulltofta har möjligen Ustasja trappat ner sin aktivitet i Sverige en smula. Däremot är det ett faktum — och vi ser yttringar av detta också vid våra egna gränstrakter — att den israeliska terrorismen har trappats upp världen över. Det märkliga i detta sammanhang är — det var därför det nämndes — att detta inte väcker någon oro hos regeringen. De israeliska organisationerna skall tydligen inte uppföras på någon svart lista. Det avslöjar inkonsekvensen i handlandet. Slutligen måste jag uttrycka min förvåning över om det på något sätt skulle vara anmärkningsvärt att talarstolen brukas till — som fru Åsbrink säger — grov ideologisk propaganda. Jag tror att det vore väldigt nyttigt med åtskilligt mer ideologi här i kammaren.

Herr talman! Först några ord till fru Astrid Kristensson. Jag har redan tidigare medgett att jag tycker att behandlingen av de nya ärendena som är omnämnda i propositionen har tagit alltför lång tid. Jag har pekat på en av orsakerna — den omständliga proceduren. Den medverkar också. Det är möjligt att vi kunde ha varit ännu snabbare och effektivare, och vi skall försöka bli det i fortsättningen. Men faktum är att därför att vi varit angelägna att icke träffa något enda avgörande på grundval av ofullständigt material har vi i olika omgångar beträffande vart och ett av dessa fall begärt kompletteringar. De närmast berörda statsråden har t.o.m. själva haft muntliga överläggningar av ganska ingående slag med vederbörande myndigheter. Vi skall försöka påskynda handläggningen, och vi skall så småningom undersöka om det är något fel i proceduren som kan avhjälpas utan att man träder rättssäkerheten för när. Herr Svensson i Malmö tycker att det är egendomligt att jag själv angriper 34 § utlänningslagen såsom en från rättssäkerhetssynpunkt otillfredsställande paragraf. I så fall borde jag ha tagit initiativ till att den förändras. Det är just det vi gör. Jag ansåg att det var en kompletterande upplysning jag lämnade kammaren när jag förut sade att vi har upphört att tillämpa 34 § utlänningslagen sedan vi fick terroristlagen i kraft. Vi har dessutom — det kan jag säga nu — en översyn av utlänningslagstiftningen på gång. Det är vår avsikt att antingen helt avskaffa 34 § utlänningslagen eller också ändra den så att den icke kommer att vara otillfredsställande längre. Vidare är det så, herr Svensson, att varenda människa som kan drabbas av terroristlagen också kan drabbas enligt ordalagen i 34 § utlänningslagen. Skillnaden är att det är 34 8 utlänningslagen som ger regeringen full frihet att avvisa, utvisa eller ställa under uppsikt personer så snart det är i statens intresse. Den formuleringen är ju enormt diffus. Vad är ”statens intresse”? Vad behöver man veta om en person för att avgöra att det är i statens intresse att vi blir av med honom? Det säger lagen ingenting om, och det anser jag otillfredsställande. Men när herr Svensson nu på nytt vädrar sin oro har jag börjat fundera över om jag möjligen råkar uppkalla herr Svensson till talarstolen genom att säga att herr Lövenborgs framträdande detta år var ett ganska pliktskyldigt eko av de patetiska anföranden som han och Jörn Svensson höll förra året. Jag är ledsen om jag därigenom har provocerat herr Svensson. Men om det nu ligger allvar bakom herr Svenssons oro — vad är det den oron egentligen gäller? Vad är det för människor som herr Svensson vill att vi skall släppa in i det här landet men som vi vill försöka hålla utanför landets gränser? Terroristlagen talar i 1 § om utlänning beträffande vilken det finns ”grundad anledning antaga, att han tillhör eller verkar för organisation eller grupp som på grund av vad som är känt om dess verksamhet kan befaras här i riket använda våld, hot eller tvång för politiska syften”. I propositionen har vi utförligt redovisat hur vi tolkar detta, hur vi uppfattar det och hur vi har tillämpat det hittills. Vad föreligger det för saklig meningsskiljaktighet här? Vilka människors rättigheter är det som vi träder för när? Vilka är det som vi borde ta emot med öppna armar enligt herr Svenssons uppfattning men som enligt vår uppfattning skulle innebära en fara för säkerheten om vi släppte in dem? Till herr Lövenborg vill jag säga att ni ibland på kommunistiskt håll råkar ut för att avslöja er själva. När ni attackerar en företeelse som terroristlagen träder ni gärna fram med stort patos och säger er försvara frihet, rättssäkerhet och andra sådana värden allt vad ni förmår. Men vad är ni för apostlar för friheten, för rättssäkerheten och för tryggheten? Så länge ni befarar att terroristlagen skall komma att tillämpas på någon enstaka människa som tillhör Svarta september, som ni politiskt sympatiserar med, är ni djupt oroade och upprörda. Nu har lagen inte heller tillämpats på en enda person tillhörande denna organisation. Men när det gäller andra, som ni betraktar som era politiska motståndare, har ni inte mycket till övers för rättssäkerheten och friheten. Då manar ni på och säger, att vi borde föra in också de israeliska organisationerna under lagens tillämpning. Varför är ni inte oroade om så skulle ske med dem? Det är samma argumentation, herr Lövenborg, som en icke alldeles okänd journalist använde när han i Aftonbladet för en tid sedan framhöll att han var djupt bekymrad för att en enda jordansk medborgare var föremål för polisens intresse enligt terroristlagen — men var totalt likgiltig för de åtta fascistiska kroater som också var föremål för sådant intresse. Nu avvecklades ju det jordanska fallet utan åtgärd, men det är enligt min mening en ovidkommande omständighet. Vad som är intressant i detta sammanhang är att ni avslöjar era verkliga syften.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 22 behandlas frågan huruvida Svenska utvecklingsaktiebolaget skall få ytterligare 30 miljoner kronor i aktiekapital. Härigenom skulle aktiekapitalet komma att uppgå till 55,5 miljoner kronor och därmed väsentligt överstiga den för år 1974 beräknade omsättningen på 47 miljoner kronor. Det är en relation mellan aktiekapital och omsättning som är minst sagt ovanlig. Förlusterna i företaget under åren 1968-1971 har uppgått till sammanlagt 14 miljoner kronor. Under 1972 och 1973 redovisade företaget visserligen en mindre vinst, men jag är angelägen att peka på att den i allt väsentligt hänför sig till de stora leveranserna av bilregistreringsskyltar och registrerande vägmätare, som allmänheten ju inte har kunnat undgå att köpa. Här kan man om någonstans tala om ett monopol. Hur stor del av det förbättrade resultatet som beror på dessa produkter har Utvecklingsbolaget såvitt jag har kunnat konstatera inte velat uppge. Om man är företagsledare i ett vanligt privat företag, som arbetar i hård konkurrens, vet man att man måste driva företaget effektivt för att det skall kunna överleva och utvecklas. Det innebär självfallet en mycket hård press både på de anställda och på företagsledningen, men det brukar också ge goda resultat. Inom den statliga företagssektorn däremot — det vet vi — ställer regering och riksdag så gott som alltid upp med nya, friska pengar om det går dåligt, och det har det gjort i många fall. Detta kan leda till att man inte alltid behöver vara lika effektiv som i det enskilda näringslivet. Naturligtvis är det omöjligt för industriministern och än mer omöjligt för oss här i riksdagen att utöva någon noggrann uppsikt över och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom den statliga företagssektorn, och det vore heller inte önskvärt. Men det vi bör kräva av dem som är satta att förvalta de statliga företagen är att de driver företagen på ett sådant sätt att de blir framgångsrika, för att de skall kunna åtnjuta vårt förtroende och därmed ges möjligheter att få ytterligare kapital för en vidare expansion. Av propositionen att döma delar departementschefen den uppfattningen. Läser man noggrant vad industriministern har sagt, skall man finna att han de facto riktar en ganska hård kritik mot Utvecklingsbolaget, och han ger också rätt bestämda direktiv för framtiden. Jag kan, fru talman, till stor del instämma i vad departementschefen har anfört härvidlag. Men departementschefen drar inte slutsatsen av sin kritik mot det sätt på vilket företaget har skötts. Han går litet vid sidan om detta när han kommer till det slutliga ställningstagandet. Trots den utövade kritiken föreslår man därför att Svenska utvecklingsaktiebolaget skall få sina 30 miljoner kronor. Vi tror att Utvecklingsbolaget skulle kunna klara sig bra utan detta kapitaltillskott om man verkligen försökte anstränga sig ytterligare. Vi tror att det är nyttigt för alla statliga företag som kommer in i detta sammanhang, om de någon gång också skulle kunna få ett nej när de begär mer pengar som riksdagen skall bevilja. I ett enskilt företag lägger man upp en viss budget. Men det är inte alltid man får allt vad man önskar. Man måste, som vi brukar säga, dra åt svångremmen. Jag tror att man även i den statliga sektorn — i det här fallet Utvecklingsbolaget — skulle må väl av att litet fundera också över sådana realiteter som vi har inom den enskilda sektorn av svenskt näringsliv. Fru talman! Jag vill med detta resonemang och med hänvisning till vad industriministern har uttalat dra den logiska slutsatsen av departementschefens kritik och yrka bifall till reservationen, innebärande avslag på propositionen.

Fru talman! Jag skall fatta mig synnerligen kort i min redogörelse för utskottets syn på dessa problem. Vi skall nämligen lägga märke till att utskottet är nästan enhälligt när det gäller den här frågan. Det är kanske betecknande att herr Hovhammar inte ens har fått sina partivänner med på sin bedömning av Utvecklingsbolagets verksamhet och att han står mycket ensam om denna bedömning. Sedan bara en parentes. Han talade om aktieteckningen, som nu är uppe i 55,5 miljoner kronor. Det är riktigt att man nu vill ha ytterligare 30 miljoner till aktieteckning. Han bör ändock ta i betraktande att detta något kan hänga ihop med att det föreligger en omsättningsökning i Utvecklingsbolaget från 33,1 miljoner för 1972 till 86,2 miljoner kronor för 1973. Där kan han kanske finna en del av förklaringen när det gäller Näringsutskottets betänkande behandlar ju finansieringen av Utvecklingsaktiebolaget. I proposition nr 54 föreslås att 30 miljoner kronor skall anvisas till nyteckning av aktier i Svenska utvecklingsaktiebolaget. Jag vill säga några ord om detta. Bolaget startades i juli 1968 och hade vid utgången av december 1973 totalt 900 produktidéer registrerade. Av dessa har 50 blivit föremål för exploatering. Av de registrerade projekten har 804 kommit från enskilda och 10 från den offentliga sektorn. Drygt 10 procent har kommit fram inom projektgruppen. Bolaget har också engagemang i ett tiotal dotterbolag och närstående företag. Dessutom bedrivs projektutvecklingsarbete i moderbolaget. Så har exempelvis under den hittillsvarande verksamhetsperioden investerats 8 miljoner kronor inom sektorn för medicinsk teknik, 18 miljoner inom miljövårdsoch processteknik samt 17,5 miljoner inom datateknik. Totalt har till utgången av december månad ca 100 miljoner kronor investerats i moderbolaget och dotterföretagen. Andra intressenter har under samma tid investerat ca 36 miljoner. Moderbolaget hade 65 anställda i december 1973. I dotterbolagen hade man vid samma tid 365 anställda, och därtill kommer 741 anställda i det hälftenägda Stansaab Elektronik AB. Propositionen och naturligtvis också bolagets verksamhet är den direkta anledningen till att utskottet har haft två motioner att behandla. Det anmärkningsvärda är att det rör sig om två borgerliga motioner med helt olika bedömningar beträffande Utvecklingsbolagets verksamhet. I den folkpartistiska motionen skriver man bl.a.: ”I en bilaga till propositionen redovisas närmare bolagets verksamhet. Därav framgår att bolaget gjort betydande insatser inom medicinsk teknik, miljövårdsoch processteknik, databehandlingssystem, transportteknik och produktionsteknik. Av särskilt intresse är att konstatera hur bolaget på uppdrag av statliga myndigheter lyckats ta fram den nya teknik som var en förutsättning för reformerna beträffande bilregistrering och kilometerskatt.” Den moderata motionen har bl.a. föranlett den reservation som herr Hovhammar är ensam om och där det slutliga yrkandet går ut på att propositionen om anslag till teckning av aktier i Utvecklingsbolaget skall avslås. Självfallet kan det vara förståeligt att man kommer till olika bedömningar om resultaten av ett dylikt bolags verksamhet — en verksamhet som har så mycket av utvecklingskaraktär och experimentell karaktär. Det är ju också ett utvecklingsbolag, som just skall utveckla, tillverka och marknadsföra nya produkter, metoder och system, särskilt med beaktande av att angelägna samhällsbehov skall tillgodoses. Det är väl detta med ”angelägna samhällsbehov” som skorrar alltför mycket i de moderata motionärernas öron. När privata bolag av liknande typ gör innovationer, utbyggnader och experiment slår man dövörat till. I detta fall har man endast kunnat sträcka sig så långt att man blivit tvungen erkänna att bolaget under åren 1972 och 1973 kunnat uppnå ett överskott i sin verksamhet. Så några ord om anledningen till propositionens förslag om de 30 miljonerna. Utvecklingsbolaget förutser ett kapitalbehov för prognosperioden 1974-1976 av 71 miljoner kronor, varav 12 miljoner avser rörelsemedel. Interna rörelsemedel jämte intressen i vissa projekt beräknar man till 19 miljoner. Ca 14 miljoner avses utgöra externt kapital. Av 1973 års likvida tillgångar tas 8 miljoner i anspråk. Resterande kapital — alltså 30 miljoner — anser Utvecklingsbolaget skall tillföras av aktieägaren.

Fru talman! Jag vill först ta upp den lilla anmärkningen som herr Haglund inledningsvis riktade mot mig, att jag är ensam om reservationen. Det är riktigt att jag är det, men herr Haglund vet lika väl som jag vad utskottets vice ordförande, min partivän herr Regnéll, sade då vi behandlade ärendet i näringsutskottet. Han framhöll att han tidigare och i annat sammanhang hade varit med om att behandla frågan, och därför fanns det ingen anledning för honom att engagera sig i ärendet då vi behandlade det. Detta är ingen nyhet för herr Haglund, och jag tror att alla som hörde herr Regnélls deklaration, när frågan var uppe, också förstod hans inställning. Jag tycker det är litet anmärkningsvärt att herr Haglund refererar det som en nyhet i kammaren, när vi var ense om uppläggningen och klarade av saken vid behandlingen av ärendet på utskottsplanet. Det har gjorts stora investeringar. Pengar har tillskjutits från staten, och jag tror också att de investeringar som gjorts i en del fall har varit gynnsamma. Det vore ju ganska anmärkningsvärt om man får så mycket pengar och inte placerar dem på ett någorlunda vettigt sätt. Jag tror även att det har uppnåtts en del resultat. Jag vill också säga att detta med utveckling inte är någon särskilt lätt sak. Det är något som kräver goda medarbetare, stor effektivitet och inte minst investeringar. Det väsentliga är emellertid att man inte har lyckats nå så särskilt goda resultat. När jag säger det refererar jag till vad departementschefen har anfört i propositionen 54, nämligen följande: ”I prop. 1971:139 förordade jag vissa förtydliganden och preciseringar med avseende på bl.a. utvecklingsbolagets mål och verksamhet. Jag framhöll sålunda att varje företag måste besitta en i något avseende exklusiv kompetens för att hävda sig och expandera. — — — Vidare erinrade jag om att föredraganden i prop. 1968:68” — alltså så långt tillbaka — ”betonat att bolaget borde koncentrera sin verksamhet till ett begränsat antal projekt.” Avslutningsvis vill jag säga, fru talman, att i den berättelse vi har fått i dag står det att verksamheten under de närmaste två åren kommer att innebära förluster. Jag vill gärna ha noterat detta. Sådana är alltså prognoserna för den närmaste framtiden.

Fru talman! Vi behandlar nu propositionen 54, i vilken departements chefen begär att vi skall nyteckna aktier för 30 miljoner kronor till det statliga Utvecklingsbolaget. Några kamrater från moderata samlingspartiet och jag har i motionen 1639 yrkat avslag på propositionen. Departementschefen är i propositionen ytterst kritisk i sin bedömning av Utvecklingsbolaget. Man kritiserar bolagets resultat, och det stora antal projekt som herr Haglund här menade vara något positivt har departementschefen riktat kritik mot och ansett att man i Utvecklingsbolaget borde vara observant på. Men efter den avbasningen är departementschefen ändå givmild med skattebetalarnas pengar och föreslår att Utvecklingsbolaget skall få 30 miljoner. Det påminner litet om den unge studenten med dåliga studieresultat som kommer hem till sin pappa och vill ha mera pengar och som då får en åthutning för att studieresultaten verkligen inte ger anledning till någon belöning. Men det är ju ändå pappas gosse, och så blir det mer pengar i alla fall. Det är litet av de tongångarna i departementschefens skrivning. Nu skall vi betänka att med de föreslagna 30 miljonerna kommer Utvecklingsbolagets aktiekapital att uppgå till 55,5 miljoner kronor, mot en beräknad omsättning 1974 på 47 miljoner. Detta är anmärkningsvärt, eftersom det sannerligen inte är vanligt att aktiekapitalet är betydligt större än bolagets omslutning för året. Förlusterna beräknas till ca 6 miljoner. Från 1968, då Utvecklingsbolaget startade sin verksamhet, fram till 1971 har totalförlusterna legat på 14 miljoner kronor. År 1972 redovisade man ett överskott på 2,5 miljoner och 1973 ett preliminärt överskott på 2 miljoner. Mycket av de goda resultaten under 1972 och 1973 är onekligen att hänföra till den sektor som stått för tillverkningen och framtagningen av bilskyltar och kilometerräknare för beskattning av dieseldrivna fordon. Men ägarna av dessa dieseldrivna fordon har inte haft någon möjlighet att välja vid inköpet av sådana produkter. När det gäller kilometerräknarna vet vi inte till vilken kostnad de skulle ha kunnat framtas på annat sätt. Fordonsägarna har varit helt hänvisade till att använda den mätare som framtagits och tillverkats av Haldex. Det direkta utvecklingsarbetet, som gått på Utvecklingsbolagets konto, hade kanske kunnat fås betydligt billigare. Utvecklingsarbetet var nämligen redan utfört. Det är anmärkningsvärt att dessa räknare inte används av svenska tillverkare, som i stället använder tyska VDO-mätare. Vid den tidpunkt när man bestämde sig för att införa kilometerräknarna hade de tyska mätarna ett pris som låg under hundralappen, medan fordonsägarna har debiterats 250 kronor för den mätare som Utvecklingsbolaget har tagit fram. Under sådana förhållanden förstår jag gott att Utvecklingsbolaget kan redovisa det resultat som det pekar på. Man hade i detta sammanhang gjort en bindning genom att låna ut pengar till de företag som skulle sköta tillverkningen. Om man inte kunde binda sig för en beställning av viss storlek skulle det inte föreligga någon återbetalningsskyldighet. Också detta är någonting, fru talman, som bör noteras när det begärs en utökning av aktiekapitalet genom nyteckning för att täcka Utvecklingsbolagets kostnader. Vi har påtalat i vår motion att bolaget borde ha kunnat redovisa ett mer positivt resultat av sin verksamhet innan riksdagen anslår ytterligare medel. För kammarens ledamöter, som handskas med miljardbelopp, är kanske 30 miljoner inte så mycket, men jag tror att den enskilda människan har större respekt för ett sådant belopp, när Utvecklingsbolaget inte kunnat redovisa ett gynnsammare resultat. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! Det är riktigt som reservanten här säger att statsrådet har varit litet kritisk i propositionen, men han har inte bara varit kritisk. Det är självklart att den som har en annan uppfattning bara hänger upp sig på det kritiska, men statsrådet framhåller också i propositionen t.ex. följande: ”Utvecklingsbolagets resultat har utvecklats i huvudsak på det sätt som föresattes i nyssnämnda proposition. Ett positivt nettoresultat kunde emellertid uppnås redan år 1972. Det mycket goda resultat utvecklingsbolaget uppnått under åren 1972 och 1973 kan i allt väsentligt hänföras till de stora leveranserna av bilregistreringsskyltar och registrerande vägmätare. För prognosperioden 1974—1976 har utvecklingsbolaget förutsett underskott, ehuru verksamheten vid periodens slut åter beräknas ge överskott.” Jag har velat säga detta som motvikt till dem som bara har hängt upp sig på kritiken. Vad beträffar målsättning och målangivning har statsrådet i propositionen kompletterat det som sades beträffande utvärdering och målsättning för företaget redan när denna verksamhet startade. Herr Komstedt förde ett tekniskt och ekonomiskt resonemang om hur kilometerräknarprojektet och registreringsskyltprojektet har finansierats. Jag vill då erinra om att privata företag fick komma in med anbud när denna verksamhet startade, och sedan utvärderades anbuden.

I övrigt hänvisas till företagens egna årsredovisningar, som kan rekvireras från SU eller direkt från respektive bolag.”
Fru talman! Det ekonomiskt goda resultat som herr Haglund refererade till har sin naturliga förklaring i de stora leveranser av bl.a. vägmärken som skett utan någon konkurrens. Jag har den uppfattningen att man, om man gör stora investeringar — vilket man gjort och gör här — också bör se till att man får ett bra resultat, så att företaget går ihop och lämnar vinst. Den mycket exklusiva tryckta årsredovisning som en del av ledamöterna i denna kammare i dag har fått är av mycket flott tryck på allra finaste papper med dyrbara färgklichéer. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att ett företag som inte går så särskilt bra har råd att göra så stora investeringar i en trycksak av det här slaget. Ett enskilt företag får i ett sådant fall se till att spara på pengarna. Jag kommer nu fram till sammanfattningen i den här fina årsberättelsen. Där heter det: ”För de närmaste två åren kan man inte förutse positivt nettoresultat för SU-gruppen.” Det är inte särskilt stimulerande. Jag hoppas emellertid att detta företag, precis som en del andra statliga företag har gjort, kommer att gå med vinst så småningom. Vinst har visserligen blivit ett mycket fult ord i det här landet, men vinst är nödvändig både för enskilda och statliga företag om de skall kunna existera och ha ett berättigande. Jag vill gärna slå fast det i min sista replik i detta ärende.
Fru talman! Med sin argumentering ger herr Haglund mig rätt. Utvecklingsbolaget har alltså redovisat förluster ända till det tillfälle då det började tillverka en produkt som konsumenten är tvungen att köpa. Då redovisade bolaget ett mycket gott resultat, sade herr Haglund. Resultatet är inte särskilt gott om man jämför vinsten med företagets omsättning. Så snart denna monopolställning är slut är man beredd att tala om i propositionen att bolaget förbereder sig på ytterligare förluster. Jag vill därför ifrågasätta företagsstrukturen inom Utvecklingsbolaget. Jag invecklade mig inte i något speciellt tekniskt resonemang, herr Haglund. Jag tog kilometerräknarna som exempel. Det vore underligt om inte företaget kan gå med vinst då det tillverkar någonting som är mer än dubbelt så dyrt som motsvarande produkt från en annan tillverkare — men som konsumenterna inte har en chans att välja därför att ett statligt monopol bestämmer vilken produkt de skall använda. Det är det jag riktar kritiken mot! Detta var ett exempel. Herr Haglund har själv talat om 900 olika produkter. Jag har inte haft någon möjlighet att kontrollera saken, men det är klart att förlusterna kan bli många gånger större om samma premisser föreligger som beträffande kilometerräknarna.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 23 inrymmer två vpk-motioner med anknytning till varandra. Vi har nämligen i år liksom i fjol motionerat om att tillräckliga medel skall ställas till förfogande för uranprospektering i Arjeplogsområdet. Den ena motionen skrevs under den fria motionstiden och i anslutning till statsverkspropositionen, eftersom vi inte där kunde finna något som tydde på att man ämnade gå in för intensifierade undersökningar av uranfyndigheterna i det området. Senare kom så propositionen 60, där vi bl.a. finner följande formuleringar: ”Det är enligt min mening angeläget att möjligheterna att trygga landets försörjning med naturligt uran undersöks. Inget är ännu känt om storleken av de fyndigheter som SGU påträffat. Jag finner det motiverat från försörjningsmässig synpunkt att en närmare undersökning görs av uranfyndigheterna i Arjeplogsoch Arvidsjaurområdet.” Särskilda medel för förstärkt prospekteringsinsats i området har också beräknats, och utskottet anser sig nu ha anledning att förutsätta att erforderliga medel ställs till förfogande för ändamålet. Vi skall i detta skede nöja oss med detta. Vi betraktar det som har sagts av departementschefen och utskottet som förpliktande på det sättet att man nu i första hand ger SGU de medel som i år har begärts för uranprospekteringen i dessa inlandskommuner, men också på det sättet att man är beredd att öka medelsanvisningarna om så anses nödvändigt för att inom rimlig tid kunna göra en ordentlig kartläggning och utvärdering. Geologer som jag har talat med har anfört att en forcering av arbetet med all sannolikhet kommer att kräva betydligt större insatser än de dryga 3 miljoner som SGU begärt för i år. ”Erforderliga medel” kan alltså visa sig vara betydligt mer i en nära framtid. Det är framför allt två skäl som gör att vi har betraktat frågan som angelägen. Det ena skälet är att det här rör sig om ett område som verkligen ropar efter livgivande injektioner av olika slag. Arjeplog har drabbats hårt av utflyttning. Arbetstillfällen har minskat, ungdomen har i stor utsträckning tvingats söderut och de kommunalekonomiska bekymren växer. Man behöver alltså jobb, och då är det klart att det knyts förhoppningar till de uranfyndigheter som man vet finns i dessa trakter. Det är inte underligt om man då också har vänt sig mot den snåla anslagsgivningen som har lett till att SGU på grund av bristande ekonomiska resurser inte tidigare har kunnat undersöka omfattningen av de uranfyndigheter som finns i området. Det andra viktiga skälet för att man på allvar måste gå in för prospektering är ju att Sverige behöver uran och att man har stött på fynd med en uppseendeväckande hög uranhalt, avsevärt högre än i den uranmalm som bryts vid Billingen. Den högsta halt som analyserats i block från Arjeplog uppgår till 15 kilo uran per ton malm, medan den vid Billingen innehåller cirka 300 gram per ton malm. Kända uranförekomster runt om i världen håller normalt en halt på ungefär 1 kilo uran per ton malm. Det är alltså mycket löftesrika fyndigheter man har gjort, fynd som gör att möjligheten av att öppna en urangruva inte kan vara något osannolikt perspektiv. Det skulle självklart också betyda sysselsättning och en ekonomisk injektion som verkligen behövs i området. Jag skall emellertid inte längre sysselsätta mig med detta. Det har utfärdats löften, senast för en dryg vecka sedan av statsrådet Rune Johansson när han befann sig i Norrbotten. Det har sagts att erforderliga medel skall utgå. Vi skall självfallet följa utvecklingen med uppmärksamhet och kontrollera vad man kommer att lägga in i orden ”erforderliga resurser”. Sedan har vi alltså motionen 1670 i anslutning till propositionen 60. Motionens krav är att staten via SGU skall ha huvudansvaret för uranutvinningen i Sverige. Motionen har efter utskottsbehandlingen fått stöd av en reservation av herr Svensson i Malmö. Däri framhålles nödvändigheten av att all exploatering av inom landet befintliga tillgångar av uranmalm sker i statlig regi. Om det skall läggas på SGU eller annan statlig myndighet anser reservanten inte vara avgörande. Det kan jag hålla med om. Det viktigaste är ju inte vilken statlig myndighet som skall ha ansvaret för exploatering och utvinning av uranfyndigheterna i vårt land. Vad som för oss är viktigast är att utvinningen skall ske i statlig regi och inte överlämnas till privatkapitalistiska bolag. Det finns skäl för att all mineralutvinning bör ligga i samhällets händer, och det finns speciellt starka skäl när det gäller utvinningen av, som det heter i herr Svenssons i Malmö reservation, ”en för den framtida energiförsörjningen så viktig naturtillgång”.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 Vi ansåg det naturligt att också i detta speciella sammanhang ge uttryck för vår grundläggande inställning när det gäller exploateringen av vårt lands naturtillgångar. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö.

Fru talman! Det är måhända onödigt att nu ta upp en längre debatt i frågan om vem som skall äga och exploatera viktiga naturtillgångar, inklusive den vi just nu debatterar. Den debatten kan väl lämpligen tas i anslutning till förslaget om ny gruvlag. Men jag tycker ändå att jag måste säga att detta utskottsbetänkande visar en betänklig brist på principer. Jag har i en tidigare debatt med näringsutskottets ordförande herr Svanberg haft tillfälle att diskutera huruvida staten eller Bolidenbolaget skulle ta hand om exploateringen av kopparmalmen i Stekenjokk. Då hette det — och så argumenterar herr Andersson i Storfors även nu — att det naturliga är att Bolidenbolaget får bryta kopparmalmen i Stekenjokk eftersom bolaget har den största erfarenheten. Min invändning den gången var — och den tycker jag passar även i det här sammanhanget — att staten över huvud taget aldrig får den erfarenhet som krävs om man inte går in på nya områden när det gäller gruvdriften.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 Med den filosofi som utskottsbetänkandet ger uttryck för i dessa frågor kommer samhället aldrig att kunna vidga sitt inflytande. Man tycks inte heller ha några ambitioner i den riktningen.

Fru talman! Såsom utskottets talesman redan har sagt behandlas i detta betänkande även motionen 129, i vilken vi åter aktualiserat en undersökning rörande förekomsten av naturgas på Östgötaslätten. Vid tiden för motionens avlämnande stod man inför en ransonering på bränsleområdet, och även om situationen sedan dess har ändrats kvarstår kostnadsaspekten, som bara den ger anledning till ett tillvaratagande av de inhemska bränsleresurserna. Frågan är heller ingalunda ny för riksdagen. Såväl till 1969 som till 1970 års riksdagar gjordes framställningar om medel för en geologisk undersökning för att utröna storleken av förekomsten av naturgas på Östgötaslätten. Det må vidare anföras hurusom länsstyrelsen i Östergötlands län gjort framställningar om att få undersökningar till stånd, framställningar som hittills inte lett till något resultat. Vi har i motionen bl.a. hänvisat till ett uttalande från Sveriges geologiska undersökning, varifrån framhålls att förekomsten av gas i Östergötlands berggrund har betydande intresse och att det inte kan betraktas som uteslutet att ytterligare förekomster för lokalt utnyttjande kan påträffas. Ett faktum är sålunda att dessa gasförekomster finns, och vetskapen om dem är inget nytt. Sedan många år finns på Östgötaslätten fastigheter, där naturgasen täcker behovet för uppvärmning, i vissa fall av flera bostadslägenheter. Det finns också mindre industrier som klarar sitt bränslebehov genom gasen. Men man skall ha klart för sig att någon närmare undersökning inte företagits, utan förekomsten har uppmärksammats genom att enskilda borrat efter vatten och därvid även funnit gas, som man sedan har utnyttjat. Någon borrning till större djup har dock inte företagits. Liksom länsstyrelsen i Östergötlands län anser vi motionärer att samhället borde göra en verklig undersökning av gasförekomsten. I utskottets yttrande står: ”Enligt vad utskottet erfarit har överläggningar i detta ämne ägt rum mellan länsstyrelsen i Östergötlands län och SGU.” Detta uttalande har nyss ytterligare understrukits av utskottets talesman. Enligt vad jag har erfarit är det också fullt riktigt. Ett sammanträffande har ägt rum mellan landshövdingen i Östergötlands län och SGU, varvid även departementet varit representerat. Utskottet är, vilket också framgick av vad dess talesman sade här, välvilligt i sin skrivning. Utskottet förutsätter nämligen att berörda myndigheter uppmärksammar frågan och vidtar erforderliga åtgärder. Detta uttalande från utskottet, fru talman, ligger väl så nära ett tillstyrkande av motionen som man någonsin kan komma. För min del tolkar jag i detta utskottets yttrande in en beställning hos berörda myndigheter att vidta åtgärder i linje med vad motionen har syftat till. Är min tolkning riktig, och jag har väl inte anledning att tro någonting annat, så har jag, som utskottets talesman tidigare antytt, heller inte anledning att ställa något yrkande utöver bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall inte beröra vare sig vad herr Andersson i Storfors, herr Glimnér eller herr Lövenborg varit inne på. Jag vill i stället mycket kort säga några ord om själva organisationen av SGU. I propositionen fastlägges nu det tidigare beslutet att dela Sveriges geologiska undersökning på två stora avdelningar. Den ena skall placeras i Uppsala, den andra i Luleå. När principbeslutet togs 1971 — ett beslut som jag röstade mot — var det fråga om en utflyttning av ca 100 tjänstemän. Slutresultatet har blivit drygt 50 procent mer, och jag finner, fru talman, att i dag ännu mindre talar för uppstyckningen och utflyttningen än för tre år sedan. Personalen drabbas hårt. Det gäller betydligt flera familjer än som från början har sagts. Nästan alla tjänstemän vid SGU har en högst specifik yrkesutbildning och yrkesverksamhet bakom sig. Det är alltså utomordentligt svårt för dem som inte vill flytta med att få ett alternativt jobb i Stockholmsområdet. Flertalet av de anställda tvingas helt enkelt upp till Luleå, och jag vill ånyo upprepa den starka kritik vi moderater har mot detta sätt att behandla enskilda människor och deras familjer. Sedan beslutet togs har en hel del hänt. Inte minst gäller detta för Luleåområdet. Där är expansionen för att vara i Norrland ovanligt snabb i dag. Det stålverk som nu planeras kommer på sikt att skaffa fram många nya arbetstillfällen, som alls inte var påtänkta eller beräknade när den första utflyttningsetappen togs. Jag finner alltså, fru talman, att lokaliseringsargumentet, som använts i botten i denna fråga ända från början, är svagt, för att inte säga obefintligt i just det här aktuella fallet. Men, fru talman, jag vet dess värre av erfarenhet, att det har gått troll i denna fråga. Flertalet människor inser att utlokaliseringen i och för sig kommer att bli dyrbar och ge mycket litet i utbyte. Vidare inser de att Stockholmsregionen i dag har avsevärda problem att ge regionens invånare vettiga jobb, och slutligen kan sägas att nästan var och en av dem som en gång röstade för utflyttningen vet att besluten innebär ett hårt slag mot berörd personal. Trots detta har vi gång efter annan sett att man inte vill ändra sina beslut, vilket vi kunde konstatera senast förra veckan. Besluten skall tydligen fullföljas, kosta vad det kosta vill. Från moderat sida kommer vi dock inte att förtröttas. Vi kommer att göra vad vi kan för att om möjligt ändra besluten och naturligtvis också söka stödja berörd personal och deras familjer. Jag vill med dessa ord, fru talman, deklarera att jag och många kolleger med mig, även om vi i dag inte fogat någon reservation till betänkandet, har kvar vår principiella syn att utflyttningen av statliga verk från Stockholm och speciellt när det gäller utflyttningen av SGU till Luleå är dålig politik. Den uppfattningen kommer vi att fortsätta att driva.

Fru talman! För varje år som frågan om civil ersättningsproduktion i stället för den militära produktionen förhalas ökar problemet i betydelse. Kravet på planerade åtgärder växer också från år till år. Det trycket måste dock öka om näringsutskottet skall komma loss från sin negativa position. Denna fråga har naturligtvis betydelse för sysselsättning och trygghet i hela landet, men den har en enorm tyngd i vissa områden. Den som är verksam i Linköping, där flygplanstillverkningen vid SAAB-Scania utgör en dominerande del av produktion och sysselsättning, kanske särskilt tydligt kan se problemets betydelse. Var femte förvärvsarbetande i Linköping är sysselsatt inom försvaret eller industrier med militär produktion. I direkta siffror, som framräknats av länsstyrelsen i Östergötland, anges antalet med denna typ av sysselsättning till 9 200 i Linköping och 10 300 i länet. Detta innebär att omkring 35 000 personer i Linköping och 40 000 i hela Östergötland för sin försörjning är beroende av militär verksamhet. Detta är en slagsida åt militärt håll som är mycket oroande och som skapar speciella problem. Länsstyrelsen har riktat regeringens uppmärksamhet på de särskilda sysselsättningsförhållanden som råder i Östergötland och pekat på behovet av differentiering av näringslivet, liksom samordning av insatserna på detta område. För tredje året i rad har vi från vpk-håll aktualiserat frågan om en särskild utredning med uppdrag att skyndsamt utarbeta program för civilt utnyttjande av de resurser som frigörs vid en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Näringsutskottet har tagit fasta på industriministerns uttalande om att begränsningarna i den militära produktionen borde kunna kompenseras genom att berörda företag ökar sin civila produktion. Industridepartementet tillsammans med övriga berörda departement skall följa frågan, heter det. Utskottet har kostat på sig erkännandet att motionärerna aktualiserat en väsentlig fråga. Det primära ansvaret för företagens produktionsinriktning anses dock åvila företagen själva även om man tillfogar att det från samhällets sida kan vara ”motiverat att delta i en planering och eventuellt i vissa fall bidra till att underlätta övergången till civil produktion”. Låt mig något granska utskottets inställning. För det första räcker det inte med att hänvisa till företagens ansvar. Visst måste man kräva insatser även från dessa för en omställning av produktionen. Men vi måste vara klara över att företag som SAAB-Scania, Bofors och andra väsentligen baserat sin utveckling på den statliga miljardrullningen till militära ändamål. Så länge denna väg står öppen är kanske inte ansträngningarna att göra en omställning särskilt stora från dessa företag. Krigsmaterielproduktion är en profitabel verksamhet. Det verkar som om utskottet hyste större tilltro till privatkapitalets vilja och förmåga i dessa företag än vad som vanligen gäller. De väldiga satsningarna av skattepengar som har skett borde utgöra ett särskilt intresse för statsmakterna för att tillvarata de resurser som därigenom skapats och använda dessa för nyttig civil produktion. Men framför allt måste också statsmakterna känna ett starkt ansvar för anställningstryggheten. De som har gjort sin arbetsinsats i den militärproduktion, som statsmakterna ansett nödvändig, har rätt att kräva annan sysselsättning när denna produktion minskar eller avvecklas. Vi har vid flera tillfällen påvisat hur sysselsättningsproblemet utnyttjats som slagträ mot planerna på minskade rustningskostnader. Detta har varit möjligt bl.a. tack vare att inga civila alternativ finns till den militära produktionen. Jag skall gärna notera som ett framsteg att utskottet nu kan tänka sig att samhället skall delta i planeringen och i vissa fall bidra till att underlätta övergången till civil produktion, men nog är det en alltför halvhjärtad inställning. Det får inte bara vara något som man kan tänka sig, utan det är enligt vår mening helt nödvändigt att så sker. Vidare måste man fråga sig om utskottet gjort klart för sig vad dessa motioner syftar till. Utskottet nöjer sig med att år från år konstatera att man följer frågorna i industridepartementet och vissa andra departement. Men vad vi kräver är att man också utarbetar ett program för hur frågorna skall lösas. Det finner tydligen inte utskottet behövligt. Enligt en pressuppgift har det skett en precisering av hur frågan hittills följts. Om uppgifterna är riktiga lär näringsutskottets ordförande ha sagt att ”en halv gubbe” på industridepartementet funderar över detta problem, och herr Svanberg är positiv till en förstärkning av den insatsen. Enligt samma pressuppgift skall industriministern förklarat sig villig att göra denna halva gubbe till hel gubbe. Vissa regeringsinitiativ till överläggningar aviseras också. Är det i den omfattningen man diskuterar hur sysselsättningen för tiotusentals arbetare och tjänstemän i militär produktion skall lösas, då lär vi även i fortsättningen få uppleva hur arbetslösheten hänger som ett hot över dessa anställda så snart en minskning av militärproduktionen aktualiseras. Det är inte hela och halva gubbar i industridepartementet som kan lösa dessa problem.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

Fru talman! Reservationen som herr Berndtson har yrkat bifall till är egentligen en produkt av språkbruket här i riksdagen. Näringsutskottet har sannerligen inte, herr Berndtson, intagit någon ”negativ position” i denna fråga. En motion måste ju utmynna i ett yrkande och av naturliga skäl blir yrkandet, den s.k. klämmen, en tillspetsning av motionens innehåll. Om utskottet av något skäl inte kan biträda det slutliga yrkandet måste motionen avstyrkas. Några möjligheter att i slutklämmen av utskottsbetänkandet uttrycka en allmän sympati för motionens innehåll finns inte. Och det är tyvärr bara utskottsbetänkandets slutkläm som läses av allmänheten, stundom också av motionärer och synbarligen av motionären herr Berndtson. Något borde göras åt riksdagens språkbruk. Det borde finnas möjlighet att uttrycka en allmän tanke om en motion även i slutklämmen. Detta är väl något att fundera på inom den allmänna motionstiden nästa år. De allmänna bekymmer som herr Berndtsons motion andas delas givetvis av näringsutskottet. Försvarets materielverk har utrett att under en femårsperiod måste den arbetsstyrka som nu sysslar med försvarsbeställningar minskas med omkring 20 procent, med det försvarsprogram som vi för närvarande har. Det är nu omkring 40 000 människor som är sysselsatta med försvarsbeställningar, och de är huvudsakligen fördelade på mellan 35 och 50 företag.

Den oron kom också till uttryck i en socialdemokratisk motion förra året, undertecknad av herr Lars Henrikson. Herr Berndtson begär emellertid i motionens kläm en utredning om hur de friställda resurserna skall kunna nyttjas för civilproduktion, vilket också biträds av reservanten. Denna utredning pågår emellertid. Frågan förhalas således inte år efter år, som herr Berndtson säger. Utredning pågår redan, dels i form av en kartläggning genom materielverket, som jag tidigare refererat till, dels ock, enligt vad utskottet inhämtat, som en uppföljning därav inom industridepartementet. Materielverkets utredning torde vara hemlig till vissa delar, men uppgifter därur har publicerats i Veckans Affärer nr 15, hur det nu kan ha gått till. Att nu tillsätta en utredning ovanpå Kungl. Maj:ts bearbetning av frågan kan i detta läge inte göra saken bättre. Snarare kunde det medföra att, som herr Berndtson använde orden, ”frågan förhalas”. Det gäller så mycket mer som försvarsministern har angivit i Veckans Affärer nr 15 att industrins situation skall vägas in i direktiven till en ny försvarsutredning. Utskottet kan därför inte biträda motionens kläm. Slutsatserna från FN:s expertgrupp, ledd av Alva Myrdal, i rapporten från 1972 om avrustning och utveckling, att en radikal nedrustning i världen bör förberedas genom att krigsindustrin inrättas för civil produktion i u-hjälpssyfte — vem delar inte dem? Fru Theorin har byggt upp sina två motioner på expertgruppens rapport och menar att dels staten, dels krigsmaterielindustrin genom åläggande i samband med beställning, skall planera för en alternativ civil produktion. Utskottet delar tankegångarna bakom fru Theorins motioner men kan här liksom i det förra fallet inte instämma i yrkandet. Eftersom riksdagen bestämmer omfattningen av de svenska rustningarna, måste det grundläggande beslutet om nedskärning, dvs. om avrustning — t.ex. med S procent, som fru Theorin antydde — fattas i ett annat sammanhang. Erforderligt material härför erhålles redan genom de åtgärder som industridepartementet vidtar.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
Fru talman! Herr Wååg förklarar att utskottet instämmer i andemeningen i motionen, men jag har svårt att tro att det är en fråga om språkbruket när utskottet kommer fram till slutsatsen att ingen utredning av problemen behövs. Det framgick också av herr Wåågs fortsatta argumentering. Jag vill påpeka att de utredningar som genomförts av försvarets materielverk främst har gällt konsekvenserna för försvarsindustrin av 1972 års försvarsbeslut. Utredningen har inte gällt frågan om en verklig nedskärning av den militära produktionen och hur denna omställning skall kunna lösas. Ändå måste man säga att det material som läggs fram av den utredning utskottet refererar till talar ett tydligt språk om omfattningen av den militära produktionen. Detta material bekräftar våra uppgifter i motionen om en koncentration till vissa orter, vilket måste ha stor betydelse. Jag kan inte dra någon annan slutsats av utskottets redovisning av denna utredning än att den understryker det krav vi framfört om en verklig kartläggning av detta problem. Det finns naturligtvis positiva glidningar i utskottsskrivningen, och det har jag också sagt i mitt tidigare anförande. Men jag har svårt att förstå varför man då motsätter sig kravet om en utredning. Varför skall man gömma sig bakom ett i och för sig motiverat krav om att också företagen själva bör arbeta för en omställning? Varför vifta bort frågan med hänvisning till den i och för sig självklara uppgiften för industridepartementet att följa frågor av denna art? Ingenting av detta leder nämligen fram till ett ordentligt program för hur en omställning skall kunna klaras utan arbetslöshet och katastrofala verkningar för de anställda och för vissa orter i vårt land. Vi måste nog driva vår linje även i fortsättningen, och den får ökat stöd från år till år. Men skall verkligen näringsutskottet och riksdagen och regeringen placera sig bland dem som sist förstår nödvändigheten av en sådan åtgärd? Det finner jag synnerligen allvarligt.
Fru talman! Jag har ju försökt förklara för herr Berndtson att vi verkligen förstår problemet. Det är faktiskt ingen språkfråga att ärendet följs av industridepartementet, och det är inte heller någon språkfråga att försvarsministern avser att väga in industriproblemet i en kommande försvarsutredning. Det är där frågan hör hemma. Det gäller ju ändå ytterst hur Sverige skall vara rustat. Skillnaden mellan herr Berndtsons uppfattning och utskottets är möjligen helt förklarlig: den kan bero på i vad mån vi förtröstar på Kungl. Maj:t. Inom utskottsmajoriteten litar vi på de åtgärder Kungl. Maj:t vidtar.

Fru talman! I det betänkande vi nu diskuterar behandlas, som herr Wååg nämnde, två socialdemokratiska motioner. De har som bas det arbete som en internationell expertgrupp inom FN under ledning av vår förutvarande nedrustningsminister Alva Myrdal har presenterat i rapporten Ekonomiska och sociala konsekvenser av nedrustning: nedrustning och utveckling. I den 1970 antagna internationella strategin för FN:s andra utvecklingsårtionde hade frågan om ekonomisk och social utveckling knutits samman med frågan om nedrustning. Myrdalgruppens rapport kompletterade den tidigare FN-rapporten om de ekonomiska och sociala problem som den enorma kapprustningen skapar. Ett välkänt faktum är att 200 miljarder dollar, eller 1000 miljarder kronor, årligen läggs ner på rustningar. En mer talande siffra kan vara den sammanlagda summan för militärutgifter under en tioårsperiod: 1 870 miljarder dollar. Om man skriver ner den summan helt i siffror, får man ett tal med tio nollor — och det gäller dollar! FN-experter från socialistiska länder, kapitalistiska länder och u-länder var eniga i sin bedömning: ”Kapprustningen har slutgiltigt försett människan med medlen att göra slut på sin egenart. Politisk visdom har än så länge förhindrat den slutliga katastrofen. Den är emellertid ingen försäkring mot militär felbedömning eller mot mänskliga eller tekniska misstag som bägge skulle kunna leda till samma fruktansvärda slut.

Motionärerna har valt att för informations skull bifoga några av FN-rapportens bilagor för att illustrera hur man på liknande sätt skulle kunna kartlägga effekterna i det svenska samhället. Vi är övertygade om att en liknande granskning för Sveriges del område för område är nödvändig innan man över huvud taget kan ta ställning till en stegvis övergång från militär till civil produktion. Vad är då problemet? Vad är det som håller rustningarna i gång? Tre viktiga slutsatser har SIPRI dragit av sin kartläggning av rustningarna i världen. De är: 1. att den tekniska utvecklingen fortgår hela tiden, 2. att den egna tillverkningen växer med fler ursprungstyper för vapensystem och 3. att mer och mer sofistikerade vapen skapas. Vilka är då de viktigaste faktorerna för upprustning? Här har SIPRI tänkt sig sex alternativ: 1. Allmänheten är okunnig och saknar intresse, och en styrande elit vill hålla rustningarna i gång. 2. Beslutsfattarna representerar människor som hyser stor rädsla för att vara utan försvar. 3. Människan är mycket aggressiv och önskar inte bara försvar utan också anfall — det är ett som jag tycker litet ofattbart argument. 4. Ekonomiska intressen styr. Nya vapensystem pressas fram fort. Den tekniska och ekonomiska kapaciteten måste öka hela tiden, och därför är ett stort maskineri i gång. 5. Den tekniska karusellen är svår att komma ur — allt förloras som man hittills satsat. 6. Upprustningen är i själva verket en prestigefråga. Den förstärker det egna landets handlingsposition gentemot andra. En annan fråga som man måste ställa sig är: Vems attityder är avgörande för att kapprustningen fortsätter i USA, i världssamhället, ja också i Sverige? Vem gäller det att vända? Är det små nyckelgrupper, eller är det den stora allmänheten? Vad kan vi då göra här i Sverige? I motionerna 1533 och 1534 har vi motionärer pekat på två åtgärder som man direkt bör vidta. Den första är att skaffa sig kunskap om konsekvenserna för olika samhällssektorer, exempelvis återverkningarna på sysselsättningen, på ekonomin, på forskning och utveckling, av en stegvis övergång från militär till civil produktion och forskning. Denna kunskap tror jag — som jag tidigare sagt — är nödvändig för ett senare beslut. Den andra åtgärden är att samtidigt med försvarsbeställningar, som kan förmodas ge svårigheter vid en eventuell nedrustning, en plan för framtida övergång till civil produktion görs upp. Det senare är ett krav som Myrdalgruppen ställt. Myrdalgruppen säger nämligen, som det faktiskt verkar, med hänvisning till Sverige, Linköping och t.o.m. till SAAB, att ”i flera länder, t.ex. några av de västeuropeiska länderna finns ofta hotet om allvarlig arbetslöshet i särskilda regioner när arbeten på t.ex. ett militärt flygprojekt har fullföljts eller avslutats. Industrin är ofta ovillig att ändra produktionen och regeringarna placerar ibland nya försvarsorder för att hålla igång sysselsättningen och förevigar därmed rustningskapplöpningen.” För att motverka detta föreslår Myrdalgruppen att regeringarna, när de planerar order för särskild försvarsproduktion som sannolikt kan framkalla dessa svårigheter vid en eventuell nedrustning, samtidigt skall presentera avancerade planer för överförande av arbetskraft och anläggning till civil produktion. Vilka blir då konsekvenserna? Myrdalgruppen har i sin kartläggning arbetat med en 20-procentig omfördelning från militära till icke-militära utgifter och kartlagt effekterna inom olika näringsgrenar, när det gäller efterfrågan på vissa råvaror och när det gäller sysselsättningen totalt. Slutligen har man granskat vad den nuvarande militära forskningen och utvecklingen skulle kunna inriktas på, område för område, på den fredliga sidan. Även mycket blygsamma reduceringar av rustningskostnaderna skulle få betydande effekter för u-länderna, visar rapporten. I går diskuterade kammaren under många timmar u-hjälpen. I målsättningen för FN:s andra utvecklingsårtionde har fastställts en sexprocentig årlig tillväxt i utvecklingsländernas BNP. En förutsättning för att man skall nå detta mål är att de rika länderna kan fördubbla sitt offentliga bistånd från 0,35 till 0,7 procent av i-världens samlade BNP, något som på många håll betraktas som en omöjlighet. Detta ”omöjliga” belopp skulle i pengar räknat kunna läggas på FN:s bord när världens nationer bestämde sig för att reducera sin rustningsbudget med S procent. För ett genomsnittligt i-land betyder en femprocentig rustningsbegränsning möjlighet till en 100-procentig biståndsökning! Utskottet har i anslutning till motionerna redovisat en del uppgifter om sysselsättningen inom krigsmaterielindustrin och försvarsforskningen. Låt mig bara nämna några och ytterligare komplettera något. Inom försvarsindustrin beräknas ca 30 000 personer vara anställda. Av de årliga beställningarna på omkring 2,5 miljarder går den allt övervägande delen till ett litet antal företag. De fem ledande leverantörerna hade sammanlagt order på krigsmateriel för 3 miljarder i mitten av 1973, motsvarande tre fjärdedelar av den utestående orderstocken från försvaret enligt uppgift i Veckans Affärer. Detsamma gäller på forskningssidan. Det är egentligen bara de större företagen som har råd att hålla sig med egna avdelningar för forskning och utveckling, och därför går också de militära kontrakten i huvudsak till dem. Problemen kan då sägas vara koncentrerade till ett litet antal men stora företag. Vad skulle en totalnedrustning ha för effekt på sysselsättningen? Jag vill poängtera att vi motionärer inte nu krävt någon form av nedrustning, men för att ange proportionerna i fråga om sysselsättningen kan man ändå utgå från ett sådant resonemang. Som jämförelse måste då sägas att den totala arbetskraften i dag i Sverige är 4 miljoner, och av dessa är det 1,5 miljoner som varje år söker jobb, byter jobb eller blir arbetslösa. Det här brukar vi kalla rörlighet på arbetsmarknaden. Vad gör då samhället för dessa människor? Ja, vi har för dem en uppbyggd arbetsmarknadspolitik. Vi har genom överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden i god tid kännedom om förändringar och planerar därefter. Vi arbetar via arbetsförmedlingarna, vi arbetar med yrkesutbildning, information, rådgivning och hjälp med kostnader vid flyttning. Samhället går in och skapar sysselsättning och stimulerar ny företagsamhet. Vi sätter in beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Självfallet kan ändå de enskilda individerna få problem vid en omställning, men dessa skiljer sig inte från problemen vid omställning inom andra sektorer. Det kan tillfogas att textiloch beklädnadsbranschen under åtta år minskade med långt mer än det totala antalet människor som i dag är anställda inom krigsmaterielindustrin och som ingen har yrkat på skall försvinna i ett nafs. Man har minskat med 65 000 från 135 000 till 80 000 inom textiloch beklädnadsbranschen.

För att vara vänlig — det bör man vara, och när utskottet i övrigt redovisar samma grundsyn som motionärerna finns det knappast anledning att ta till krut — vill jag säga att utskottet av någon anledning tydligen totalt har missuppfattat motionen. Vi motionärer har över huvud inte tagit ställning till andra säkerhetspolitiska bedömningar än de nu gällande. Vi har begärt en utredning för att, såsom FN med hjälp av Alva Myrdal och en rad experter gjort, kartlägga effekterna inom olika samhällssektorer av en stegvis övergång från militär till civil produktion och forskning. Jag tolkar i välvilja utskottets skrivning mot bakgrund av vad man säger på andra ställen i betänkandet så, att utskottet inte anser annat än att den utredningen kan ske i den långsiktiga och samordnade planering som utskottet självt förordat. Den sektor som kommer att vara intressantast är forskningsoch utvecklingssektorn.

Kostnaderna för militär forskning och utveckling sväljer inte mindre än 40 procent av världens forskningsoch utvecklingsutgifter — i Sverige är summan drygt 30 procent — eller totalt 25 miljarder dollar årligen! För att ta ett slående exempel, så kostar all medicinsk forskning i världen bara 4 miljarder om året. Myrdalgruppen säger med skärpa att redan en ganska blygsam partiell nedrustningsåtgärd skulle frigöra en intelligensreserv som nästan språngartat skulle kunna höja utvecklingstakten, om dessa intellektuella toppresurser sattes in på verkligt strategiska utvecklingsproblem som t.ex. erosionsbekämpning, växtförädling, utvinning, användning och överföring av atomenergi osv. Det har i den allmänna debatten ofta hävdats att exempelvis inriktningen på SAAB i Linköping skulle vara så speciell att man inte kan ägna sig åt annat än den forskning och utveckling inom elektroniken som pågår där. Till motionen 1533 har fogats en bilaga III med en sammanställning som gjorts av FN-sekreteriatet i samarbete med WHO sekretariatet. Under punkten 4. Militär flygoch rymdforskning, ingen jörsteknik, elektronik och telekommunikationer, finner man inte mindre än 13 olika förslag till forskning och utveckling inom den fredliga sektorn. Jag skall här nämna bara några: ekologisk övervakning, förbättring av farmacevtiska kontroller, kartläggning av naturtillgångar med hjälp av känsliga fjärrstyrda instrument i flygplan eller satelliter, bränsleceller, solenergi, geotermisk energi, varning för naturkatastrofer och meteorologisk forskning om tropiska cykloner m.m. Utskottets skrivning visar en grundsyn som är densamma som motionärernas. Så har utskottet t.ex. sagt, att det otvivelaktigt är en synnerligen väsentlig fråga som aktualiserats i motionerna. På annan plats talar man om förståelse för motionärernas synpunkter, och man är enig med motionärerna om att en statlig planering för alternativt utnyttjande av resurser är påkallad samt att den planeringsverksamhet som förekommer i första hand synes inriktad på att undersöka och lösa problemen på kort sikt. Vidare säger man: ”Utskottet vill understryka vikten av ökade insatser för en mer långsiktig och samordnad planering. Därvid bör även den i motionen aktualiserade frågan om alternativt utnyttjande av resurser som kan komma att frigöras vid minskade försvarsbeställningar beaktas.” Men sedan gör utskottet den i mitt tycke ologiska tankevurpan att avstyrka motionerna 1533 och 1534. Fru talman! Jag tolkar utskottets redovisning och den välvilliga skrivningen som ett tillstyrkande i sak och utgår från att motionärernas krav kommer att tillgodoses i den långsiktiga och samordnade planering som utskottet har uttalat sig för. Motionärernas avsikt är ju — om vi får vara så förmätna — densamma som Myrdalgruppens, nämligen att på ett konstruktivt sätt skaffa oss den kunskap vi behöver för att basera ett beslut på. Och vilka tidigare oanade möjligheter har vi inte — som Myrdalgruppen redovisar, att aktivt bidra med allt det kunnande som forskare och tekniker besitter, exempelvis vid SAAB i Linköping, för att lösa för mänskligheten men framför allt för u-länderna viktiga överlevnadsproblem.
Fru talman! Jag uppfattar fru Theorin som alltid lika vänlig och glad, och därför måste jag vara vänlig tillbaka och säga att jag tycker att hennes ambition att väcka två motioner i samma riktning är berömvärd. Men språkbruket här i riksdagen har gjort att de två motionerna har hamnat i samma utskott. Vad fru Theorin här har utvecklat är ju utrikespolitiska och försvarspolitiska synpunkter på frågan, och jag förstår att tanken bakom att väcka två motioner har varit att den ena av dem skulle remitteras till utrikeseller försvarsutskottet eller till båda. Där hade också motionen, med de utgångspunkter som fru Theorin här har redovisat, väl hört hemma.

Fru talman! Naturligtvis skall jag inte här uppta kammarens tid med någon polemik med utskottets talesman, eftersom vi tydligen är helt eniga. Låt mig bara säga att även om mina allmänna synpunkter kan tolkas som utrikeseller försvarspolitiska vill jag med samma motivering som herr Wååg själv använde, nämligen det språkbruk som råder här i riksdagen, framhålla att det i våra motioner inte har krävts att det skall göras några försvarspolitiska eller säkerhetspolitiska bedömningar. Vi har krävt en utredning om konsekvenserna för olika sektorer av samhället. Vi vill att man skall ta fram kunskaper och fakta på samma sätt som Myrdalgruppen gjort. Vi har tolkat utskottets skrivning så att utskottet menar att detta skall kunna ske i departementet. Därmed har också utskottet starkt uttalat sig för att en långsiktig bedömning måste ske i departementet, vilket nu inte är fallet, och att man därvid bör beakta de synpunkter som motionärerna anfört. Vi kan känna oss nöjda och tillfredsställda med den skrivningen.

Fru talman! Eftersom jag är bosatt på en ort som domineras av en enda tung industri, vars produktion till bortåt hälften utgörs av försvarsmateriel, och eftersom jag dessutom är medmotionär i motionen 177, som uppföljs i en reservation till det nu förevarande betänkandet från näringsutskottet, vill jag ge några synpunkter i fråga om krigsmaterielindustrin som vi nu behandlar. Det är inte första gången som vi i riksdagssammanhang har tagit upp de spörsmål som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 24. För varje gång problemet varit uppe i utskottet tycks förståelsen för de i motionerna framförda synpunkterna ha ökat, och utskottet intar nu en, som jag ser det, positiv hållning till de i motionen framförda synpunkterna. Det vi har skilda meningar om är sättet att utreda och följa problemen.

Utgår man ifrån att denna nedgång skulle fördela sig jämnt över den här berörda industrin, skulle det betyda att 700-800 Boforsanställda inom sektorn försvarsmateriel — som nu sysselsätter omkring 3 700 personer — måste avskedas på fem år. Detta är inte en rimlig utveckling — detta så mycket mindre som det redan förut skett en betydande minskning av antalet anställda. På de senaste fem åren torde antalet anställda ha minskat med ett ännu större tal än det här nyss nämnda.

En ort där samhället gjort stora investeringar i social service av olika slag och där bostäder byggts för de anställda till stora kostnader kan inte utlämnas till avfolkning. Det är helt enkelt inte försvarbart ur samhällsekonomisk synpunkt. Jag utgår därför ifrån att effektiva motåtgärder måste sättas in för att motverka en nedgång i sysselsättningen inom krigsmaterielindustrin. Vill man kompensera den nedgång i sysselsättningen inom svensk krigsmaterielindustri, som är en följd av minskande svenska beställningar, kan detta ske på två olika vägar. Den ena vägen — den vi pläderar för i motionen 177 — är att tillföra civila sysselsättningar som ersättning för vikande militära. Den andra är att försöka öka exporten av krigsmateriel. Den senare vägen har förespråkare inom storindustrins ledning. Av Bofors krigsmaterielproduktion exporteras nu 30—35 procent. Skall man kompensera minskningen i svenska beställningar beräknar man att exportandelen måste stiga till 50 procent inom fem—sex år. År 1971, då de nu gällande reglerna för beviljande av tillstånd till export av krigsmateriel antogs, ansåg vänsterpartiet kommunisterna att Sverige borde vara möjligast självförsörjande i fråga om försvarsmateriel men att också exporten av dylik materiel i princip skulle förbjudas. Vi har samma mening nu, och kräver därför att sysselsättningsproblemen inom krigsmaterielindustrin skall lösas genom övergång till mer civil produktion. I utskottets betänkande — både nu och tidigare år — har det flera gånger upprepats att det primära ansvaret för produktionsinriktningen måste åvila företagen själva. Nu erkänner emellertid utskottet att det otvivelaktigt är en synnerligen väsentlig fråga som aktualiserats i motionerna. Man erkänner nu att en statlig planering för ett alternativt utnyttjande av resurser på detta område är påkallad och redan pågår. Men man erkänner även att den planering som nu pågår i departementet är inriktad på att lösa kortsiktiga problem. Det är därför viktigt att det skapas en långsiktig samordnad planering av den typ som utskottet nu medger vara nödvändig. Effekterna på orter där krigsmaterielindustri utgör ett väsentligt inslag — som exempelvis Karlskoga — måste här ägnas en alldeles särskild uppmärksamhet. Jag tror inte på att det går att lita till respektive företags egen planering för framtiden. Privatägda företag är inriktade på högsta möjliga vinst och inte på högsta möjliga syssselsättning. En följd av denna inställning — som från snävt företagsekonomisk synpunkt är naturlig — blir att man från företagsledningarna eftersträvar ökad vinstgivande export av krigsmateriel i stället för att söka ställa om till civil produktion där vinstmöjligheterna kanske i många fall inte är desamma. Jag vill slutligen, fru talman, också för min del yrka bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö, som är fogad till nu förevarande betänkande från näringsutskottet.

Herr talman! Så sent som under fredagen i förra veckan fördes här i kammaren en engagerad debatt på det principiella planet om det ämne, förmögenhetsspridningen i vårt samhälle, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 25. Det var herr Burenstam Linder från moderaterna som hade utmanat finansministern till interpellationsdebatt. Matchen gick i inte mindre än sex ronder — sammanlagt tolv anföranden, i protokollet redovisas över 16 trycksidor. När man på nytt följer matchen i den ultrarapidversion som läsning ger möjlighet till, så kan man konstatera att kombattanterna var och en på sitt håll skickligt formulerade de skilda ideologiska och principiella värderingar som de står för.

En sådan granskning visar följande. De socialistiska medlemmarna av utskottet medger ”att i motionerna finns tankegångar och uppslag som kan vara värda beaktande”. När man läst detta, frågar man sig onekligen: När det nu förts fram beaktansvärda uppslag i ett ämne som alla betraktar som synnerligen viktigt, varför vägrar man då att i form av en utredning pröva de uppslagen? Jo, säger majoriteten, det är arbetsmarknadens parter som ”om de finner det erforderligt” skall ta initiativ till statliga åtgärder på lönsparandets område. Den principen — att lagstiftarna skall avhålla sig från lagstiftning som påverkar avtalsområdet — har då sannerligen regeringspartiet gått emot i många sammanhang. Inom oppositionen har vi ofta haft anledning kritisera regeringspartiets benägenhet att ta till lagstiftning där vi velat se fria överenskommelser. Också i fråga om delägarsparandet håller vi — det gäller i varje fall för centern och moderaterna — fast vid den uppfattningen. Reservationen 1 ger klart besked och man kan läsa där, att direktiven till utredningen skall ”utformas så att de inte kan tas till intäkt för förslag och åtgärder som strider mot principen att det bör ankomma på arbetsmarknadsparterna själva att, i den utsträckning de kan önska, förhandla och träffa avtal om sådana former för sparande och delägarskap — — —”. När finansministern i ett av sina inlägg i fredags talade om begränsning av löntagarnas fria dispositioner genom ”något slags politiskt beslut” och om ”ett slags konfiskation av vad som i annat fall skulle bli löneutbetalningar” — ja, då tecknade han verkligen — medvetet eller omedvetet — en vrångbild av vårt förslag. Det är ju vårt nuvarande system med höga marginalskatter på lönerna, beslutade av det makthavande politiska partiet, som innebär ”ett slags konfiskation” genom politiska beslut. De skatteförmåner som finns med i oppositionens modell till delägarsparande är den direkta motsatsen till vad herr Sträng ville göra gällande: de förhindrar konfiskation av arbetsersättning för dem som frivilligt önskar vara med i systemet. Nåväl. När utskottets socialister säger sig agera efter principen ”ingen lagstiftning i arbetsmarknadsfrågor”, så motiverar de detta genom att hänvisa till att arbetsmarknadens parter skulle ha ställt sig avvisande till utredningskraven i motionerna. Detta är inte riktigt. Det är inte riktigt ens när påståendet framförs med förbehållet ”tycks”, vilket sker i majoritetens skrivning. Man skall ha läst remissvaren slarvigt för att kunna tycka att de generellt är avstyrkande. I polemik mot herr Sträng, som också sökt skydd bakom löntagarorganisationerna, framhöll herr Burenstam Linder att det blivit en intressant omsvängning i löntagarorganisationernas inställning. Näringsutskottets referat av remissvaren visar att herr Burenstam Linder hade alldeles rätt. TCO säger sig ”på nuvarande stadium inte vara berett att binda sig för någon av ett stort antal tänkbara lösningar”. Lägg, ärade kammarkolleger, märke till attributet ”tänkbara”. Lägg också märke till tidsadverbialet ”på nuvarande stadium”. Sådana formuleringar passar vi ju även i detta hus in i texten, när vi inte vill stänga dörren för en utveckling som är på gång. SACO använder formuleringen att man inte har något att erinra mot en kartläggande utredning under medverkan av den egna organisationen. Nå, LO då? I remissvaret därifrån heter det att någon skatteförändring för att gynna ett vinstandelssystem varken är aktuell eller önskvärd. ”Skatteförändring” — ja, rakare hade det varit att säga: ”ingen skattesänkning”. Om en sådan inställning sade herr Burenstam Linder i debatten med finansministern: ”Man tror tydligen inte på att den enskilde fackföreningsmedlemmen skulle kunna förvalta sitt eget pund. Jag tycker det är konstigt.” Månntro inte också en hel del LO-medlemmar upplever förvaltarmentaliteten från politiskt håll som konstig? För att summera. Den socialistiska majoriteten i näringsutskottet har fel, när den tycker att löntagarorganisationerna generellt avvisat motionernas önskemål om en utredning. Negativismen har uttalats av LO. Det är riktigt. Men mot LO står, som jag har visat, både TCO och SACO, vilka båda håller dörren öppen. I fråga om organisationernas remissvar befinner vi oss alltså i en ny situation, betydligt mer uppmuntrande än förr. Ny är också situationen därigenom att centern, folkpartiet och moderaterna tack vare höstens valutslag för första gången har sådan representation i riksdagen att de har chansen att få ett positivt beslut om det önskemål som de enigt fört fram under de senaste åren. Om partierna håller samman, kan vi tysta finansministerns litet ringaktande formulering att det aldrig givits några möjligheter att praktisera, som han sade, ”de här idéerna”. Att tekniken i utskotten är en annan än i kammaren gör att oppositionens företrädare i utskottet återfinns under två olika reservationer. Den ena är undertecknad av centern och moderaterna och den andra av folkpartiet. Proceduren här i kammaren blir väl att de båda reservationerna i en första omgång ställs mot varandra. Om reservationen 1 vinner och folkpartiet i andra hand röstar för den, så har vi, som jag nyss sade, en chans att äntligen få igenom ett förslag om spridning av ägandet, ett förslag som Bertil Ohlin och Gunnar Helén varit bland de främsta att i svensk politik både tala och verka för. I korridorerna har här i dag gått ett rykte — viskningsvägen — att man på folkpartihåll inte skulle vara beredd att stödja de motioner som ger uttryck för det gamla folkpartikravet och av vilka en har som första namn folkpartiets ledare. Herr Helén tycks personligen inte vara här i dag. Något besked har inte stått att få.

Nog är väl detta — och jag vänder mig på nytt till folkpartiet — just de synpunkter som man från ert håll med kraft och skicklighet tidigare hävdat? Herr talman!

Herr talman! Låt mig först undanröja de eventuella missförstånd med avseende på lagstiftningsaspekten som kan tänkas uppkomma med anledning av folkpartimotionerna 1495 och 1502 och den därav föranledda reservationen 2. Motionerna syftar till en utredning om möjligheterna att åstadkomma en jämnare förmögenhetsfördelning och ett ökat löntagarinflytande över företagen, innebärande förhoppningsvis även ett ökat allmänt sparande och därigenom också en minskad inflationspress samt därutöver ökad tillgång på riskvilligt kapital för företagen.

; Som vi framhållit i partimotionen 1495 skall löntagarna ur arbetsdemokratisk synpunkt ha medbestämmanderätt på alla nivåer i arbetslivet, i sin egenskap av anställda. Medbestämmanderätten skall således inte vara beroende av löntagarnas eventuella kapitaltillgångar. Denna princip bör omfatta hela arbetslivet och inte bara företagen. Den bör gälla alla nivåer inom såväl företag som förvaltning — i det senare fallet med de begränsningar som är nödvändiga för att säkerställa de politiskt valda instansernas Övergripande styrning och planering. Frågor om arbetslivets villkor i vidaste mening skall självfallet — det vill vi kraftigt understryka — handläggas gemensamt av löntagaroch arbetsgivarparterna. En utveckling i riktning mot det vinstandelssystem som vi aktualiserat kan säkerligen i betydande omfattning uppnås genom avtal, men det räcker enligt vårt förmenande inte. Systemet måste ha ett stöd i lagstiftning. En annan sak är det sätt och den takt med vilken man utnyttjar lagstiftningens möjligheter, och där är självfallet i den meningen löntagarsidan obetaget att stegvis förverkliga helt eller delvis sanktionerat eller sanktionerade vinstandelssystem. Det skall också vara möjligt att genom avtal arbetsmarknadens parter emellan gå utöver de i lag angivna rättigheterna. Utan omsvep skall det medges, herr talman, att frågan om delägarsparande och löntagarnas andel i företagens kapitaltillväxt är ett komplicerat spörsmål: såväl tekniskt, juridiskt som organisatoriskt och praktiskt och med tanke på de konsekvenser systemet kan ha. En utredning har att svara på en rad intressanta frågor, som alltmer tränger sig på och som vi enligt mitt förmenande inte kan underlåta att nu ta itu med. I vår partimotion har nämnts några av dessa frågor, bl.a. följande: Vilken omfattning skall systemet ha? Skall alla löntagare inkluderas, skall möjligen arbetstagare i vidaste mening, t.ex. hemarbetande, tas med i systemet? Hur skall systemet utformas så att även vinstavsättningens storlek kan bli föremål för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Vilka effekter kan systemet få på den totala förmögenhetsspridningen, för dynamiken i samhällsekonomin, för lönebildningen? Hur blir det med storleken och innehållet med avseende på kontantlöneuttagen och de sociala förmånerna? Vilka effekter kan systemet få för inflationsutvecklingen? Till dessa och flera andra liknande frågor av övergripande natur kommer en rad praktiska frågor med principiell innebörd. Hur skall man ordna systemet skattetekniskt? Hur organiserar och administrerar man vinstavsättningarna? Skall det ske centralt eller regionalt? Om det kan tänkas ske i t.ex. regionala fonder, skall dessa då vara fristående eller skall de läggas i anslutning till vederbörande företag? Kan man tänka sig ett system med löntagarsparande genom extra lönetillägg? I vad mån skall i ett system med andelsbevis, som förespråkas, bevisen kunna överlåtas eller inlösas? Hur skall eventuella lönetillägg disponeras, och i vad mån skall man binda dem till företagen? Skall med andra ord pengarna få stå kvar och verka i företagen och därmed också öka det riskvilliga kapitalet? Vissa enskilda företag såväl i vårt land som i många europeiska länder och USA tillämpar i viss utsträckning någon form av andelssystem, t.ex. i den formen att löntagarna får viss andel av företagsvinsten genom nyemitterade aktier. Det är ett system som jag personligen känner starkt för, men i vår partimotion har vi inte velat binda oss vid något särskilt system utan i stället angett olika principlösningar.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen +

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona menade att man inte kunde ur de tillfrågade organisationernas remissvar läsa ut någon positiv inställning till motionsförslagen. Jag tillämpade faktiskt inte metoden att jag sökte läsa ut någonting utan jag tillämpade metoden att läsa upp, och i och med att jag gjorde det tycker jag det blev fullständigt klart att av de tillfrågade löntagarorganisationerna är en negativ, nämligen LO, medan de båda andra ställer sig positiva till tanken på en utredning. Jag sade för min del ingenting om arbetsgivarorganisationerna — herr Bengtsson tog upp ett resonemang också om dem. Om man räknar in de båda tillfrågade arbetsgivarorganisationerna får man inte längre ställningen en negativ och två positiva utan man får ställningen en negativ — fortfarande LO — och fyra positiva. Detta, herr Bengtsson, är inte heller något som jag läser ut, utan jag skall läsa upp det från s. 6 i utskottets betänkande, underskrivet också av herr Bengtsson. Det står överst på sidan: SAF ”ställer sig därför positiv till att formerna för särskilt stöd för sparpremiering utreds”. Längre ner på samma sida refererar utskottet vad Sveriges industriförbund har sagt. Det heter bl.a.: ”Industriförbundet tillstyrker att en utredning tillsätts med uppgift att klarlägga förutsättningarna för genomförandet av de förslag som framställs i motionerna.” Herr Bengtsson nämner som ett motargument mot att tillsätta en utredning att liknande utredningar pågår inom TCO och LO. Men att man med egen kraft söker tränga in i dessa frågor och har funnit det värt att satsa personella resurser och ta på sig kostnader för detta är väl snarast ett besked om att man är intresserad av dem. Att vi från samhällets sida skulle samla upp detta intresse och låta det resultera i en gemensam utredning kan väl inte vara något fel.

Herr talman! Jag skulle inte ha återkommit till detta, om det inte hade varit så att vi på vårt håll tillmäter åsikterna hos arbetsmarknadsparterna den allra största betydelse. Herr Bengtsson i Landskrona slår in öppna dörrar. Redan i mitt första anförande underströk jag att LO är negativ, och jag sade det på nytt i mitt andra anförande. Då behöver det inte riktas någon kritik mot mig när jag räknar fram att en remissinstans är negativ och fyra positiva. Att de fyra är positiva vidhåller jag och hänvisar till de citat som jag hämtat direkt från näringsutskottets betänkande. Situationen är ny, sade jag också i mitt första anförande, och det framgår t.ex. när SACO argumenterar. Man talar om sina tidigare remissvar och säger sedan att ”nu” skulle man kunna tänka sig det och det. Att SACO gör förbehåll, liksom TCO och arbetsgivarorganisationerna gör det, är väl, herr Bengtsson, bara ett ytterligare besked om att saken är intressant, att man har tänkt på den och att den behöver utredas.